Herr talman! Mats Lindberg säger att det är lönsamheten som har varit dålig. Det är klart att det inte bara är företagsbeskattningen som har spelat en roll, utan även de skyhöga skatter vi har på energi och olja, som är tio elva gånger högre än i jämförbara industriländer i vår omvärld. Det har gjort att man har dränerat företag på pengar som skulle kunna ha använts, dvs. ett visst riskkapital. Däremot kan jag hålla med Mats Lindberg om att Norrlandsfonden och även utvecklingsfonderna har betytt en del. Men det kan de göra också i fortsättningen. Jag vill påpeka att vi ökar riskkapitalförsörjningen i stället för att minska den, som Mats Lindberg påstår.

Herr talman! Jag sade energibeskattningen. I det fallet är det uppenbart att vi ligger mycket högre än jämförbara länder i Europa.

Herr talman! Regeringspropositionen om en ny småföretagarpolitik är säkert ett av de viktigaste ärenden riksdagen har att ta ställning till under höstsessionen. Innehållet speglar mycket av den systemförändring som den borgerliga regeringen avser att driva. Vi skall veta att under den tidigare ekonomiska politiken under 80-talet drevs företagens investeringar utomlands så till den milda grad att under en treårsperiod -- jag tror att det var 1984-- 100 000 nya sysselsättningstillfällen. 100 000 nya sysselsättningstillfällen skapades alltså av svensk industri utomlands under denna treårsperiod. Naturligtvis är en del av dem så att säga litet EG lokaliserade, men långtifrån alla. I allt väsentligt delar Ny Demokrati de tankegångar och förslag regeringen för fram i propositionen. Att främja småföretagsamheten och det enskilda initiativet är helt enkelt en ekonomisk nödvändighet för att klara Sverige ur det krisläge vi befinner oss i. Men vi måste parallellt, med mer långsiktigt verkande åtgärder som vi har hört om -- sänkningar av kapital-, förmögenhets-, arvs och gåvoskatten --, genomföra andra åtgärder som snabbt medverkar till att förbättra förutsättningarna för småföretag och därmed sysselsättning. Låt oss först se på konkurrenspolitiken. Vi ser verkligen fram emot de förslag som regeringen har utlovat om en ny förstärkt konkurrenspolitik och en skärpt lagstiftning. Kom ihåg att i propositionen sägs att den skall träda i kraft redan den 1 juli 1992, herr näringsminister! Detta gäller också avreglering och lagändringar som öppnar konkurrensmöjligheter inom den offentliga sektorn. En viktig del i konkurrenspolitiken är också den utlovade skrivningen av PBL som vi har hört talas om. Den kommer att garantera fri etableringsrätt inom detaljhandeln för frifräsarna, dvs. lågprisbutiker. Det är något som vi i Ny Demokrati är alldeles särskilt angelägna om att det snart blir klart. Vi kan också se fram mot en ny konkurrensmyndighet. Det är utlovat i regeringens riktlinjer i propositionen att den kommer redan under 1992. Så över till riskkapitalmarknaden om vilken det har ordats en hel del. Försörjningen med riskvilligt kapital är kanske det mest angelägna i regeringens förslag till ny småföretagarpolitik. Näringsutskottet har främst behandlat utvecklingsfonderna, Småföretagsfonden, Norrlandsfonden och riskkapitalbolagens förutsättningar att medverka i den regionala riskkapitalförsörjningen. Även om riskkapitalföretagens ägarförhållanden kommer att förändras bör dessa enligt regeringens mening drivas vidare enligt hittillsvarande riktlinjer. Här skall alltså inte uppstå någon lucka. Regeringskravet på inbetalning av kapital till staten från t.ex. utvecklingsfonderna kan ses som alarmerande för småföretagens lånemöjligheter, det kan jag hålla med om. Denna åtgärd skulle emellertid bl.a. kompenseras på så sätt att under 1992 att fördelas på riskkapitalföretagen, inkl. Norrlandsfonden. Enligt uppgift skulle detta innebära att riskkapitalbolagen skulle förfoga över mer pengar nästa år jämfört med 1991. Det är mot den bakgrunden som vi är överens med regeringen om de föreslagna åtgärderna i denna del av riskkapitalförsörjningen. Dessa åtgärder skulle också kompletteras med villlkorslån enligt den tyska EKH-modellen, tjatas det om. Det är oerhört viktigt. Frågan är bara hur snabbt vi kan emotse regeringens förslag till en lösning. Enligt uppgift skulle det redan finnas en skrivning klar om detta. Kanske kan näringsministern ge besked i den frågan. Ny Demokrati anser inte att propositionsförslaget till riskkapitalförsörjning är tillräckligt i dessa avseenden. Därför kommer vi med flera förslag som snabbt skulle kunna förbättra småföretagens situation när det gäller behovet av kapital. Det tar vi upp i samband med den efterföljande behandlingen av skatteutskottets betänkande. Det som till synes inte finns av riskvilligt kapital kan ändå komma fram, genom att man stimulerar de enskilda mindre småföretagarna att satsa i sina egna företag med sparat kapital eller genom vissa skatteförändringar. Till detta återkommer jag i skattedebatten. Så över till frågan om provanställning, som också ligger med i detta paket. Småföretagen skulle också kunna ge ett värdefullt bidrag till främst ungdomssysselsättningen om regeringen verkligen snabbt kom till skott och kunde lägga fram ett förslag om tolv månaders provanställning. Det har vi också fört fram som en tankegång i utskottsbetänkandet. Jag vet att det finns något som kallas ILO-konventionen och att det är en fråga om uppsägning först den 1 juni. Men vänta inte med den uppsägningen, utan gör den i god tid! Sjuklönereformen berör också småföretagarna. Det hörde vi redogöras för och diskuteras i går. Avslutningsvis vill jag uttrycka förhoppningen att den nya sjuklönereformen med kompletterande försäkring inte kommer att bli en kvarnsten runt halsen på svensk småföretagsindustri. Jag är litet rädd för det. Men regeringen har lovat att noga följa utfallet av denna viktiga reform. Det är av avgörande betydelse för vilket klimat vi kommer att ha den närmaste tiden inom småföretagsmarknaden. Herr talman! Som framgår av de framförda synpunkterna är vi i Ny Demokrati i stort sett överens med regeringen när det gäller förslagen i småföretagarpropositionen.

Herr talman! Det är tveksamt på vilket sätt de stora investeringarna utomlands under högkonjunktur och överhettning i Sverige inverkar menligt på investeringar i småföretag här. Det är en komplicerad historia som borde redas ut ordentligt och som man borde dra lärdom av. Det som Bengt Dalström säger om konkurrenspolitik tror jag att alla i huvudsak instämmer i. Jag vill ändå betona att nuvarande formulering av plan och bygglagen inte är ett hinder för fri och effektiv konkurrens. Den kan och skall användas bl.a. för att främja konkurrens men också för att ta hänsyn till andra viktiga samhällsintressen.

Jag skulle vara tacksam för ett klart och rakt svar på den frågan.
Herr talman! PBL har uppenbarligen, om den är skriven som föregående talare säger, inte tillämpats på avsett sätt. Då krävs det ett förtydligande som gör att vi får den fria konkurrens som vi menar med etableringsrätt och möjlighet för småföretagen. Jag är övertygad om att vi kommer att få det. Jag är alltså inte nöjd med den nuvarande skrivningen, vilket ni tycks vara från er sida. Att säga att Ny Demokrati skulle framstå som garant för riskkapitalförsörjningen här i landet vore väl litet förmätet av oss. Däremot har vi genom vårt framträdande här i dag velat betona att vi kommer att aktivt jaga regeringen i alla de frågor som kommer att kunna påverka försörjningen av riskvilligt kapital. Det är därför man senare här i dag kommer att höra att vi har ytterligare kompletterande förslag som skall garantera att det inte blir detta vakuum som man är rädd för, om det införs ytterligare skattelättnader för småföretagen. Jag ber att få återkomma till detta i skattedebatten. Vi kan naturligtvis inte framstå som garant, men vi kan framträda och tala om precis vad vi vill. Vi kommer att jobba stenhårt och jaga regeringen med blåslampa i de här avseendena.
Herr talman! Positionen som vågmästare, Bengt Dalström, som avgör var majoriteterna hamnar, ger ett litet parti möjligheter att få sina hjärtefrågor tillgodosedda. Det ger alltså en större makt än vad numerären egentligen visar.

Är ni beredda att utnyttja er maktposition på detta konstruktiva sätt?
Herr talman! Jag tror inte att vi behöver göra det så som föregående talare framförde det. Än så länge måste vi lita på regeringen. I det här avseendet har man klart skrivit att arbetet kring det riskvilliga kapitalet med anknytning till utvecklingsfonderna och småföretagarfonden etc. skall pågå som hittills. Man har angivit i en riktlinje att det skall avvecklas på ett visst sätt, men takten i detta kommer väl regeringen själv, med den kompetens den har, att få ta ställning till. Regeringen är säkert inte betjänt av ett vakuum i det avseendet.

Herr talman! Arvet efter den gamla socialdemokratiska regeringen när det gäller småföretagspolitiken är inte särskilt skojigt. Krisen på riskkapitalmarknaderna har allvarligt förvärrats av den gamla regeringens politik. Genom att vägra att upphäva förvärvslagstiftningen -- det skall vi förmodligen göra i dag -- har man skapat en osund marknad i Sverige som dämt upp en hel del problem både på riskkapitalmarknaden och på fastighetsmarknaden. Detta har bl.a. varit starkt bidragande till den bankkris vi i dag kan se resultatet av. Den svenska småföretagspolitiken med socialdemokratisk stämpel har lett till att vi har ett ganska stort antal särregler som gäller just de små företagen. Det finns motsvarande särregler utomlands också, men särreglerna utomlands är till för att gynna småföretagen och ge dem särskilt goda grundförutsättningar att arbeta under. Detta har jag påpekat ett antal gånger. Särlagstiftningen i Sverige har haft rakt motsatt verkan, nämligen hårdare regler för småföretagen och fler begränsningar än vad som gäller för övriga företag. Därmed har man kommit att föra en politik som inte gynnat de små och nya företagen. Detta har också lett till att man inte har kunnat konsolidera de små företagens kapitalförsörjning. Detta har lett till att vi har rätt många stora och rätt många små företag, men vi har en småföretagsstruktur som gör att det inte finns några som växer och blir medelstora och så småningom stora. Detta har gjort att vi i Sverige har fått ett underskott på medelstora företag. Att det uppkommit kan vi till mycket stor del klandra den gällande lagstiftning vi har haft på området för. Jag tror inte att det är någon överdrift att säga att vi i Sverige under de gångna åren förmodligen har haft Västeuropas hårdast beskattade småföretag. Det är därför vi nu har lagt fram ett mycket omfattande förslag med direkta förslag som kan genomföras från den 1 januari samt ett antal förslag som kan genomföras under det kommande kalenderåret för att stärka de små företagens arbetssituation. Vi aviserar förslag om grundlagsförändringar såväl när det gäller äganderätten som när det gäller näringsfriheten, i likhet med ett stort antal länder i den övriga fria världen. Det skapar stabilitet och slår fast att det är näringsfriheten och marknadsekonomin som är grunden för både demokratin och välståndsökningen. Vi har även velat lägga in den negativa föreningsrätten i denna grundlagsförändring. Vi tillsätter i dagarna en kommitté för att ta fram nya förslag till förändringar inom arbetsrättens område. Vi har inte kunnat lägga konkreta förslag i de propositioner vi nu diskuterar på grund av att de måste lagrådsremissas och i vissa fall måste man säga upp ILO-konventioner vid vissa fastställda datum. I och med att vi vill behålla rättstryggheten, av förklarliga skäl, innebär det begränsningar för när vi kan genomföra de förändringar i arbetsrätten som vi anser att det finns skäl att göra med hänsyn speciellt till de mindre företagens situation. Vi genomför förslag till förändringar i beskattningen -- förhoppningsvis med beslut i dag -- även när det gäller riskkapitalförsörjningen och avregleringen. Men det är inte nog med dessa förslag som vi har lagt i propositionerna. Vi har för avsikt att gå vidare för att steg för steg förbättra de små företagens situation och att ändra klimatet. Att ändra inställningen från sittande regering och riksdag ger en mycket positiv och uppskattande syn på de små företagens betydelse för svenskt näringsliv och på svensk förmåga till tillväxt och ökad produktivitet. Vi behöver inte minst vända riskkapitalflödena i Sverige där alltför mycket riskkapital har flödat ut under 1989 och 1990 till kontinenten. Vi har fått tillbaka väldigt litet riskkapital. Det bevisar direkt att företagsklimatet i Sverige inte har varit konkurrenskraftigt jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Vi föreslår och -- vilket jag hoppas -- vi fattar beslut om några minuter att vi skall få ett avskaffande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Men vi har tagit den fulla debatten om förmögenhetsskatten som helhet. Det gör vi utifrån strikt konkurrenssynvinkel. I Sverige har vi ju haft en situation där förmögenhet placerad där den gör nytta och skapar arbetstillfällen, nämligen i riskkapital och småföretag, har varit mycket hårt beskattad, medan förmögenhet som placerats i fastigheter, jordbruk och dotterbolag utomlands i praktiken inte haft någon förmögenhetsskatt. Det har lett till fel allokering av kapital, det har lett till fel utveckling i samhället och även bidragit till spekulationsekonomin som sådan. Vi menar att man skall se till att få konkurrenskraftig beskattning på de områden där pengarna gör den bästa nyttan, nämligen i småföretagen och på riskkapitalmarknaderna. Där skapar de arbetstillfällen och där skapar de nya konkurrenskraftiga industrier. Det är därför vi tar striden och diskussionen om förmögenhetsskatten som helhet. Vi måste få en konkurrenskraftig förmögenhetsskatt och en konkurrenskraftig realisationsvinstskatt jämfört med vad som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. fr.o.m. den 1 januari 1992 ökar vi riskkapitalförsörjningen för de mindre företagen jämnfört med vad socialdemokrater och vänsterpartister genomdrev föregående vår. Vi ser till att vi helt och hållet tömmer småföretagarfonden på pengar och för över dem till de nuvarande statliga riskkapitalföretagen. Därmed ökar vi deras kapital för att kunna stötta och även bredda deras förmåga att inte bara tillföra eget kapital, utan även ge ett antal olika former av lån för att kunna öka försörjningen av riskkapital till småföretagen. Samtidigt gör vi en stegvis privatisering av de statliga riskkapitalen. Vi tar det som en del av avvecklingen av löntagarfondsystemet i och med att småföretagarfonden kommer från löntagarfondssystemet. Vi har sagt att en tredjedel av dessa pengar skall gå till någon form av spetsuniversitet. Vi har sagt att avkastningen från de här riskkapitalföretagen skall gå till stiftelser runt dessa universitet. På detta sätt tar vi bort statens inblandning i det hela och får strikt kommersiellt verkande riskkapitalföretag, gärna med en ökande andel direkt privat kapital i dem. Framför allt skär vi av statsmakten från dem. Under kommande år kommer vi att lägga förslag till en form av villkorslån som har varit grunden för alla s.k. venture-capital-företag utomlands. Det är ett sätt att se till att vi får kapital till långsiktiga projekt och riskprojekt i de små företagen som överbryggar klyftan mellan olika typer av forskning och teknisk utveckling och kommersiella idéer. Vi gör det efter utländsk förebild. Under februari månad kommer vi att presentera förslaget till s.k. eget kapitallån där vi ånyo försöker gifta samman kapital med kunnande, för att på det sättet stärka de mindre företagens förmåga att konkurrera. Där kommer vi att ha en form av statliga lånegarantier, men man ställer också litet krav på de nya företagarna att de skall kunna uppvisa någon form av affärsplan och budget. Man ställer även en form av bollplank till förfogande, t.ex. en gammal företagare eller en gammal entreprenör som kan fungera som rådgivare och hjälpledare till den som skall starta och driva ett företag. Det har visat sig oerhört framgångsrikt när det gäller att driva fram småföretagandet i Västtyskland. Jag är helt övertygad om att med en stegvis övergång till ett sådant system i Sverige kommer vi att få motsvarande positiva effekter. Vi gör en del avregleringar också. I plan och bygglagen tar vi bort en del detaljregleringar genom att man skapar möjligheter till överklagande. Därmed skapar man förutsättningar för en väsentligt friare etableringsrätt. Den kommer att innebära att olika typer av försök att stoppa lågprisbutiker inte längre kommer att vara möjliga. Vi har även lagt en avregleringsplan på statistiska centralbyrån. Vi har också börjat titta på rättssäkerheten i skattesystemet, inte minst med Alvgard-fallet som exempel. Vi skall självfallet hålla en effektiv beskattning, men den skall vara rättssäker. Vi försöker bryta upp offentliga monopol. Vi kommer att göra omfattande förändringar i konkurrenslagstiftningen för att få den mer EG-anpassad och dessutom mer effektiv så att vi får en ökande andel konkurrens på svensk marknad. Vi gör alltså ett stort antal åtgärder. Man kan bara konstatera att stora delar av Företagarnas riksorganisations småföretagarprogram därmed redan har uppfyllts av den sittande regeringen. Vi har prioriterat småföretagen. Vi har klart sagt ut att de mest skadliga skatterna i dag faktiskt träffar småföretagen. Därför måste vi ta itu med dem först på dagordningen. Vi vill satsa på ökad tillväxt. Vi vill satsa på ökad produktivitet. Därför måste vi återskapa utvecklingskraften i de små och mindre företagen och ge dem möjligheter att utvecklas och öka i storlek.
Jag får meddela att anslag nu har uppsatts om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Det är litet märkligt att höra Per Westerbergs historieskrivning beträffande krisen på riskkapitalmarknaden, bankkrisen och en mängd andra kriser -- tandvärk och liknande -- som orsakade av de förvärvsregler som gäller i Sverige. Det är fråga om ett anmälningsförfarande. Man skall anmäla när man vill köpa ett företag eller en fastighet, och såvitt jag förstår har hittills ingen som bett att få köpa blivit förvägrad detta. Möjligtvis har man rensat bort en del oseriösa spekulanter, som har dragit sig för att begära tillstånd, men det är nog mest en välgärning. Det stora problemet, obalansen mellan svenska investeringar i utlandet och utländska investeringar i Sverige, har varit föremål för en utfrågning i näringsutskottet. Mot bakgrund av vad som framkom vid denna utredning är såvitt jag förstår Per Westerbergs uppgifter här utan faktaunderlag. Det är prat rakt ut i luften. Att skattesänkningar var moderat småföretagarpolitik visste vi redan förut, men nu är det fråga om grundlagsändringar. Varför plockar man upp sådant som nyliberala filosofer har lämnat bakom sig för fyra till fem år sedan och kommer dragande med sådant i efterhand i Sverige? Varför dessa symbolhandlingar, som inte har någon praktisk betydelse och som framställer tillståndet i Sverige som om ägandet vore hotat, som om det vore en av de största fasorna, helt överskuggande arbetslöshet och annat sådant i det svenska samhället? Varför den här inriktningen på att göra Sverige till ett u-land på arbetsrättens område, denna utpräglat antifackliga politik? Varför detta hänvisande till ett dåligt företagsklimat, när ett sådant hänvisande är utan faktaunderlag? Frågan om det dåliga näringslivsklimatet i Sverige har debatterats fram och tillbaka, utan och innan, i Svenska Dagbladet under ett års tid, och det har inte kunnat visas att klimatet i Sverige är dåligt, snarast att man bransch för bransch ligger hyfsat till jämfört med relevanta konkurrentländer. Varför provocera fram klasskonfrontation när det inte är nödvändigt, Per
Herr talman! När det gäller näringsklimatet tycker jag att riskkapitalströmmarna själva talar sitt helt entydiga språk. När riskkapitalet flyr landet, när investeringarna görs utomlands i stället för i Sverige, när neddragningar sker av personalstyrkan i Sverige i samma företag som man sedan expanderar utomlands, visar det entydigt att det inte är ett bra näringsklimat i Sverige utan att man föredrar att producera i andra länder. Det är allvarligt, för det skapar arbetslöshet och leder till att de nyaste och modernaste anläggningarna kommer att förläggas utanför Sverige. Vi måste ändra de strömmarna, och det är mycket viktigt att vi klarar återhämtningen i den svenska ekonomin. Arbetsrätten i all ära -- det finns delar av den som är mycket besvärande för de mindre företagen. Den är anpassad för de stora företagen, som har betydligt större resurser och möjligheter att komma till rätta med problemen. Beträffande arbetsrätten kommer det ju också att genomföras en utredning, där man försöker ta fram ett bra förslag, som skall tillgodose både de anställdas och de små företagarnas krav. När det gäller symbolhandlingarna förstår jag att en gammal kommunist, numera vänsterpartist, ryggar för att få äganderätt och näringsfrihet inskrivna i grundlagen. Det är en symbolhandling som verkligen visar att vi tror på och värnar om näringsfriheten och om marknadsekonomin. Dessa värden får man inte trampa på genom enkla lagändringar. De bör därför också grundlagsskyddas. När det gäller förvärvslagstiftningen är det faktiskt så, Rolf L Nilson, att de hinder som i praktiken har funnits för utlänningar att köpa näringsfastigheter i Sverige och som under lång tid ledde till att svenskar kunde köpa utomlands medan utlänningar inte fick köpa i Sverige, har medfört att vi fått en internationellt sett hög prisnivå. Det gjorde att bankerna gick för långt i utlåning och det skapade också en del av den finansiella kris som vi nu har. Även det förhållandet att man inte hade ett så stort inflöde från utlandet till svensk riskkapitalmarknad ledde till att vi fick en för hög värdering i förhållande till vad som gällde på andra länders marknader. Hade vi tidigare tagit bort förvärvslagstiftningen, hade vi fått en betydligt jämnare utveckling, och då hade vi också kunnat se till att krisen i riskkapitalförsörjningen och på bankmarknaderna hade kunnat bli mindre än den som vi nu har träffats av och som särskilt drabbar småföretagen.
Herr talman! Vi försökte ju, Per Westerberg, att reda ut frågan om investeringsströmmarna i våras, och såvitt jag förstår var det dels ingen som riktigt insåg vad som dolde sig bakom statistiken, dels ingen som begrep vad den gick ut på. Man konstaterade det faktum att det gjordes betydligt större investeringar av svenskar i utlandet än av utlänningar i Sverige och att det hade varit så under lång tid. Man var också överens om att det här inte var riktigt bra. Men i detta framstod också med en oerhörd tyngd t.ex. Storas köp av Feldtmühle, ASEA Brown Boveris övergång till att bli ett schweiziskt bolag, fastighetsinvesteringar och annat. Hur skall man tolka detta? Skall man tolka det så att Stora köper Feldtmühle snarare än att Feldtmühle köper Stora, och är det ett svaghetstecken i svensk ekonomi och företagsamhet? Det är väl snarare ett tecken på att svenska företag är starka, vill vara marknadsledande och köper upp konkurrenter för att befästa sin ställning. Att man sedan dessutom har gjort det med ojusta metoder är en annan sak. Jag tycker att det är litet orimligt att förvänta sig, om det är det Per Westerberg gör, att investeringar i Sverige finansierade med utländskt kapital skall vara lika stora som svenska investeringar ute i Europa. Den europeiska marknaden är så oerhört mycket större än den svenska, och många svenska företag tjänar på att ligga nära marknaderna. De har sina stora marknader i Europa. Hemmamarknaden är en betydande, men ändå inte dominerande del. Därför är ett borttagande av förvärvslagstiftningen inte en konkret kraftfull åtgärd för att skapa ett bra småföretagarklimat eller för att hjälpa småföretagen, utan detsamma som att sparka in öppna dörrar. -- På det här viset kan jag också klara av en del av argumentationen i anslutning till nästa betänkande.
Herr talman! Investeringsströmmarna är intressanta, och det gick mycket väl att bryta ned dem steg för steg under de hearingar som på vårt initiativ gjordes under våren i näringsutskottet. Det är intressant när Volvo drar ned med ett antal tusen arbetare på Torslanda och i stället lägger över produktionen till sin belgiska fabrik, beroende på att man där har högre produktivitet och väsentligt lägre produktionskostnader. Man har exakt samma problem inom Saab-Scania och inom Electrolux. Det är ett tecken på att svensk industri förlorar konkurrenskraft, och det är allvarligt. Jag ser än mer allvarligt på de uppvaktningar -- jag har personligen fått en sådan i dag -- som vi får från många av de fackliga organisationerna, som pekar på riskerna för att företag som har anläggningar i flera nationer lägger investeringarna där de är mest lönsamma. Det gäller verkligen att se till att svensk konkurrenskraft och svenskt näringsklimat kan leva upp till denna utmaning, så att vi får de bästa och effektivaste anläggningarna i Sverige, de som kan motivera de högsta lönerna i framtiden. Vidare är det faktiskt så att jag vill ha lika mycket riskkapital tillbaka till Sverige från Europa. Vi är inte så jätteduktiga på att spara i Sverige att vi med hjälp av vårt sparandeöverskott kan exportera vårt riskkapital till Europa. Vi behöver också få strömmar tillbaka. Om vi kan få det, blir det ett kvitto på att vårt land ånyo blivit konkurrenskraftig och intressant som investeringsnation.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

Herr talman! För att ta det sista först: Vi ökar fr.o.m. årsskiftet andelen riskkapital i förhållande till det gamla systemet, som socialdemokraterna står för. Jag vill än en gång upprepa att det blir en ökning genom att vi ställer hela Dessutom kan det inte sägas att det är ett positivt småföretagarklimat när småföretagen beskattas hårdare än motsvarande stora företag. Detsamma gäller när beskattningen av reavinster och arbetande kapital är hårdare än för småföretagens konkurrenter utomlands. Riskkapitalförsörjningen är uppbyggd nästan helt på statliga institutioner i stället för på en privat riskkapitalmarknad, som kan se till att man verkligen också får en tillväxt i småföretagen, så att de blir medelstora. Då kan den svenska företagsstrukturens ''timglas'', med rätt många stora och rätt många små men mycket få medelstora företag förändras. Det är inte heller ett bra småföretagarklimat när man i praktiken har en form av yrkesförbud inom stora delar av vad som i dag kallas offentlig sektor, där produktionen hela tiden utförs av offentliga institutioner. Man bör se till att småföretagen får arbeta även där. Det räcker inte med bara vackra ord om småföretagen. Det gäller att övergå från ord till handling, och det är det som vi har gjort.

Herr talman! Jag tror att Mats Lindberg nu börjar närma sig sanningen. I och med att vi öppnar Småföretagarfonden helt för riskkapitalföretagen kan vi den 1 januari direkt öka riskkapitalförsörjningen för de mindre företagen. Det är vidare ni som bär det tyngsta ansvaret för den oreda som vi har fått på de finansiella marknaderna, där förvärvslagstiftningen är en starkt bidragande orsak till den oreda som har uppstått. Jag vill inte säga att det är det enda. Det är långtifrån så. Men det är en starkt bidragande orsak. Jag noterar angående diskussionen om utvecklingsfonderna att det är fråga om ett lånekapital på en miljard kronor. Men i banksystemet är det faktiskt 1 000 miljarder kr. Det är där som problemet måste lösas. Vi skall självklart träffa ledningarna för bankerna och reda upp en del frågor. Där råder inte brist på kapital i banksystemet. Däremot råder det brist på lönsamhet, och där är för stora kreditförluster.

Herr talman! Den svenska välfärden vilar på ett näringsliv som långsiktigt förmår att hävda sig i den internationella konkurrensen. Jag hoppas att dagens beslut angående betänkandet om en ny småföretagspolitik kan innebära ett startskott för en ny kultur, en ny syn på företagande och företagandets villkor. Det är intressant att studera hur de regioner i landet där det finns många mindre företag präglas av detta. Där uppstår nya småföretag. Där inspirerar de mindre företagen andra att starta egna verksamheter. Jag tror att detta i viss mån är en, låt oss kalla det, kulturfråga. Jag anser det vara av största vikt för vårt land att denna småföretagsamhetens kultur breder ut sig ytterligare, framför allt i de delar av landet där man i dag är beroende av ett eller ett par stora företag. Småföretagen är de företag som kommer att expandera och skapa nya arbetstillfällen i vårt land. En hörnsten i all framgångsrik företagspolitik är ändrade och bättre skatteregler för småföretagen. Skattepolitiken kommer att behandlas senare i dag. Men jag vill ändå nämna något om förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital som nu kommer att avskaffas. Detta är en för de mindre företagen mycket angelägen åtgärd. Denna skatt inbringar till staten relativt små belopp, men effekterna för de små företagen är många gånger förödande. Den nuvarande skattekonstruktionen innebär att företagen tvingas till att ta ut medel ur företagen. De beläggs med sociala avgifter och skatt dras. Dessa pengar skulle i stället, med hjälp av den samhällsekonomiska multiplikatoreffekten, kunna utgöra grunden för nysatsningar, investeringar och nya arbetstillfällen. I regeringsdeklarationen redovisar regeringen avsikten av avskaffa hela förmögenhetsskatten på några års sikt. Det tillsammans med beskedet om att arvsskatten skall lindras kommer säkerligen att bidra till att flera entreprenörer och idérika människor väljer att bo kvar i Sverige. Det här är inte bara viktigt för att detta gynnar dem själva, utan också för att det gagnar arbetsmarknaden och hela Sveriges ekonomi. Det innebär säkert att fler kommer att våga ta det steg som det innebär att starta ett eget företag. Det är också viktigt att regelverket för de mindre företagen förenklas. Många företagare tycker, med rätta, att alltför mycket av deras arbetstid åtgår till administrativa sysslor när de vill ägna sin tid till det som de verkligen behärskar. Sparandet måste gynnas, inte minst för att vi skall få fram mer riskvilligt kapital. Alltför länge har de som lånat till konsumtion varit vinnare medan de som har sparat i realiteten har sett sitt kapital minska i värde. Den skattereform som genomfördes var ett steg i rätt riktning, men det fordras ytterligare steg för att ge individuellt sparande bättre villkor. Ett gediget sparande hos de svenska hushållen skapar tillgång till kapital, som kan bidra till att tillfredsställa företagens behov av kapitaltillskott. Utan sparande som kanaliseras via ett effektivt kreditsystem kan företagen inte verkställa väl behövliga investeringar. Detta tillsammans med det som diskuterats tidigare, de s.k. EKH-lånen, innebär nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett bättre fungerande system för nyinvesteringar. Herr talman! För att vi skall kunna klara av framtidens behov inom sjukvård och äldreomsorg, framtidens pensioner och nödvändiga satsningar inom t.ex. utbildningssektorn och på infrastrukturområdet, fordras en näringspolitik som förmår ta till vara enskilda människors kreativitet och initiativkraft. För att de resurserna skall skapas krävs framtidstro och optimism, och jag tror att det betänkande som i dag behandlas kan bidra till detta. Jag vill med detta korta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande.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

Jag undrar: Varför vill regeringen dränera Norrlandsfonden på en del av dess kapital? Vi vet ju alla att man inom fonden gör ett bra arbete. En annan fråga i sammanhanget är följande: Hur kan man ta kapital från en stiftelse? Jag antar att näringsministern av sin kollega Bo Lundgren har blivit informerad om vårt förslag att inrätta en privat investeringsbank med kapital från löntagarfonderna. På det sättet kan vi verkligen få kraft, och vi får i så fall en privat finansieringsform i stället för en summa av statliga. En annan fördel är att det faktiskt i det samlade löntagarfondskapitalet finns 3,5 miljarder i likvida medel. Man skulle med andra ord kunna få en rivstart, och det skulle ge väldigt kraftfulla signaler till näringslivet om vad regeringen vill göra. Vi för ju en dialog kring detta, och jag hoppas att vi skall komma någon vart. Till sist skulle jag bara vilja säga att jag tycker att det vore klädsamt om socialdemokraterna i sina s.k. ambitioner avseende svenskt näringsliv och våra löntagare kunde ansluta sig till oss övriga och en enig riksdag för omväxlings skull kunde uttala sig positivt.
Herr talman! Beslutet om indragning av 200 milj.kr. från Norrlandsfonden är fattat av en tidigare riksdag, det fattades nämligen i våras i samband med beslutet om startande av statliga rikskapitalföretag. Vi har sett till att vi till riskkapitalföretagen har återfört mer pengar genom att plocka småföretagarfonden på allt kapital på en gång för att på det sättet se till att vi klarar riskkapitalförsörjningen på det i nuvarande situation minst dåliga sättet. Det går att ta pengar från en stiftelse via förhandlingar. Det gäller både utvecklingsfonderna och Norrlandsfonderna. Det finns alltså teknik för detta. Vad gäller en privat investeringsbank har vi valt att driva frågan om villkorslån. Det har varit den princip som har använts inom industrifonden för att tillgodose riskkapital i särskilt riskfyllda projekt. Det har varit stora företag av Volvos och Saab Scanias typ som tidigare har fått villkorslån. Jag tror det första företag som fick ett sådant lån var Uddeholm, när företaget kom i kris för 10--15 år sedan. Vi vill nu bredda detta till att gälla hela marknaden så att alla skall kunna lämna denna typ av villkorslån. Riskkapitalförsörjningen kommer då att bli väsentligt bättre. Vi kommer att återvända till riksdagen med förslag på hur vi skall se till att lånen verkligen kommer småföretagen till del och att de avser denna typ av långsiktigare utvecklingsprojekt, som är särskilt centrala.
Herr talman! Jag tror att vi har en betydande samsyn, det som skiljer är väl mer formaliteter. Jag vill bara nämna att villkorslån naturligtvis kan ställas även av en investeringsbank.

Herr talman! Jag har i en replikväxling med Per Westerberg redovisat en del av de argument som gör att jag tycker att denna förändring av förvärvslagstiftningen inte brådskar. Det finns efter vad jag kan se egentligen inga praktiska, konkreta hinder för utlänningar att förvärva fast egendom eller svenska företag. Det finns inget krav från EG eller i enlighet med EES-avtalet som gör att det brådskar. Det pågår nu en översyn av lagen om fastighetsförvärv, och den översynen skall vara klar under våren. Även detta gör brådskan omotiverad. Detta är anledningen till att vi i en motion har yrkat avslag på propositionen. Det finns frågor som inte är behandlade men som vi menar är angelägna. Det gäller de anställdas inflytande vid ägarbyte. Man borde ta till vara den tid som bevisligen finns för att behandla sådana och andra centrala frågor. Jag skall inte yrka bifall till meningsyttringen till detta betänkande, utan jag vill bara markera att detta är den åsikt som vänsterpartiet har. På detta sätt kan vi dra ned på voteringstiden litet grand.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den framlagda propositionen. Regeringspropositionen om upphävande av regler om utländska företagsförvärv, och övriga i propositionen upptagna transaktioner, är en naturlig följd av den nödvändiga omorientering av svensk ekonomisk politik som nu sker. Näringsutskottets majoritet mottar propositionen med tillfredsställelse. Jag vill använda ett enkelt bildspråk och hävda att Sverige inte kan bo på Europas vindsvåning, levande sitt eget ekonomiska liv i disharmoni med huset i övrigt och samtidigt sjungande ''den ljusnande framtid är vår''. Detta handlar om nödvändigheten av att fullt ut genomföra de nödvändiga liberaliseringar som förordas av den moderna handelsteorin. För att uppnå de omfattande synergieffekter som erhålls från internationell handel krävs en klar och fullständig liberalisering av de nationella marknaderna. Fria marknader förutsätter vissa villkor, där hög transparens, ett minimum av transaktionskostnader och hög rörlighet mellan produktionsfaktorer är viktiga komponenter. Detta betyder att Sverige bör erbjuda minst samma möjligheter till de länder som avreglerat sina marknader gentemot våra. Snedvridningar på en marknad, i form av felaktiga priser eller andra hinder, ger absolut felaktiga signaler och påverkar omedelbart andra marknader. Avreglering däremot leder till att snedvridningarna minimeras. Man kan också säga att det handlar om ett korrekt handlande ur moraliskt perspektiv. De avreglerade marknader som andra länder erbjuder Sverige skall vi välkomna och skyndsamt återgälda. Frihet och ansvar hör ihop. Sverige måste klart markera att man kommer att visa samma öppenhet som de andra avreglerade -- och just nu avreglerande -- länderna, framför allt i den europeiska gemenskapen, för närvarande gör. För den som hoppas på framtida EG-medlemskap är de föreslagna lagändringarna en nödvändig åtgärd. Man kan också anföra effektivitetsskäl som delmotiv för godkännande av propositionen. För att upprätthålla tillväxtkraft kan det vara nödvändigt att förvärva eller sälja företag eller delar av företag. Den komplicerade process som omger ett företagsförvärv omgärdas alltid av ett intensivt och diskret arbete. Ibland är tidsperspektivet av mindre betydelse, men ofta krävs en snabb handläggning. Att fråga en myndighet om tillstånd för att förvärva ett annat företag blir lätt ett funktionshinder. Uppgifter kan läcka ut, processen kan dra ut på tiden, och även om myndigheter brukar bevilja tillstånd kan man inte bortse från att det osäkerhetsmoment som tillståndsprocessen utgör på ett eller annat sätt påverkar en transaktion. Nytillskott av kapital är ytterligare ett argument som kan anföras. Den, som jag hoppas, kommande tillväxtboomen bland våra små och medelstora företag kommer att kräva omfattande volymer av riskkapital. Därför är det av avgörande betydelse att utländska intressenter får tillfälle att förvärva aktier i svenska företag på samma villkor som gäller för svenskars köp av utländska företag. Den långsiktiga planen -- som vi har diskuterat i dag -- på privatisering av 35 stora svenska statliga bolag kommer likaså att kräva omfattande rörelser av kapital. Rolf L Nilson har i sin meningsyttring skrivit att det finns fog för allvarlig kritik. Så småningom landar han på att detta gäller tandlösa lagar som är att likna vid öppna dörrar. Hoppsan! Jag tror minsann att vänstern lägger krokben för sig själv. Jag vill sammanfatta med att säga att det är viktigt för hela nationen att Sverige öppnar sig för likvärdig tvåvägskommunikation inom näringslivet. Herr talman! Att Sverige överger en skadlig och onödig protektionism är också viktigt för hela nationen. Att Sverige öppnar dörrar för effektiv riskkapitalförsörjning, även från andra länder, är av vitalt intresse och en trovärdighetsfråga i en alltmer internationaliserad marknad.
Herr talman! Man bör ge det här dess rätta proportioner. Det är faktiskt så att lagstiftningen inte har varit något hinder och att det inte är någon brådska med förändringen -- en förändring blir säkert nödvändig, möjligtvis ett avskaffande av hela förvärvslagstiftningen. Jag tycker inte heller att man skall romantisera andra länders benägenhet att överlåta centrala industrier till utländska ägare. De har metoder att garantera det inhemska ägandet, de har metoder och kommer att utveckla nya metoder att utestänga oönskade ägare. Det här är ingen söndagsskola, det är ingen som bjuder med öppna armar, utan det är fråga om starka ekonomiska intressen, som slår vakt om sitt. Därför tycker jag att vi skall ta det lugnt, utreda och föra in sådant som de fackliga organisationerna länge har krävt, nämligen information, rådrum och delaktighet i beslutsfattandet när det gäller ägarbyten.
Herr talman! Det där med söndagsskola får stå för Rolf L Nilson själv. Han medger att de här sakerna kommer att behöva förändras -- frågan är bara vad som skulle behöva föranleda längre väntetid. Rolf L Nilson skriver att det finns möjlighet också till en tvåårig anpassning vid ett EES-avtal. Jag vill bara påpeka att det inte är en minimitid -- det är i själva verket en maximitid. Genomförande av de här lagändringarna nu ger en positiv signal till marknaden att Sverige välkomnar nya intressenter, för det gör vi. Tvekan nu ger en negativ signal om att Sverige är tvingat till åtgärder. Det ligger alltså i vårt intresse, Rolf L Nilson, att ge tydliga och positiva signaler till marknaden.

Herr talman! Jag delar inte uppfattningen att man från svensk sida skall stå med mössan i hand och buga inför den stora europeiska grannen EG. Jag tycker att man skall slå vakt om sitt och göra de anpassningar som är nödvändiga, om man tycker att de är bra. Jag vill inte gå så långt att jag förordar den italienska modellen, som innebär att man går med på allting och sedan inte inför det i den egna lagstiftningen -- det tycker jag är att gå för långt. Men i ett sådant här internationellt förhandlingsspel tycker jag faktiskt att det kan vara en poäng att på ett kraftfullt sätt slå vakt om sina egna intressen och inte omedelbart göra sig av med fördelar utan att det krävs av en.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att det inte finns någon här som står med mössan i handen. Rolf L Nilson skriver i sin meningsyttring att det här är ett antal symbolhandlingar och att de därför inte bör genomföras. Det är en mycket märklig men inte desto mindre intressant argumentation. Symbolhandlingar brukar annars tillmätas stort värde, inte minst när en nations parlament står bakom dem. Jag utgår från att det här är ett uttryck för det sedvanliga markerandet av vänsterns ovilja att delta i att utveckla den europeiska gemenskapen. Men man kanske också bör tillägga att detta nu programlösa parti är det som genom åren i riksdagen mest fått nöja sig med symbolhandlingar, även i frågor där handlingskraft hade varit betydligt mer verkningsfullt.
Herr talman! Jag tycker inte att man i onödan skall syssla med symbolhandlingar -- jag tycker att man skall syssla med konkret politik. Jag polemiserade mot Roland Lébens argumentation, som sträckte sig betydligt längre än förslagen i propositionen. Det är förklaringen till denna skenbara diskrepans mellan min meningsyttring och vad jag sade i min replik.
Herr talman! Får jag bara helt kort konstatera att om det här bara skulle vara en symbolhandling skulle jag inte vilja sätta ''bara'' framför det -- i så fall är det en viktig sådan.

Herr talman! Vi skall nu behandla proposition nr 60 om skattepolitik för tillväxt. Det fordras inte mycket fantasi för att associera till en moderat valaffisch när man ser utanverket på propositionen. Det fattas egentligen bara ett par flaxande fåglar för att det moderata valbudskapet skall träda fram i all sin tydlighet. Herr talman! När man öppnar propositionen och läser den, så finner man mycket riktigt att det är ett moderat valbudskap. Det framgår med all önskvärd tydlighet. Här staplas det ena moderata skatteförslaget ovanpå det andra: Sänkt skatt på kapitalinkomster, avskaffad skatt på förmögenhet, sänkt skatt på arv och gåva, sänkta företagsskatter osv., osv. Det är med andra ord klassiska moderatkrav. Det nya är att övriga borgerliga partier så reservationslöst ställer upp på dessa krav. Folkpartiet frångår utan att blinka viktiga principer i skattereformen. Borta är principen om lika beskattning av kapital och arbete, principen om likformighet och principen om att förebygga skatteplanering och motverka skattekrediter. Borta är också de fördelningspolitiskt viktiga förslagen om höjt barnbidrag och investeringsbidrag till bostadsbyggandet. Centern tycks också vara med på noterna. Glömt är allt prat i valrörelsen om fördelningspolitisk rättvisa, och glömda är de stolta parollerna om att man i skattepolitiken angriper oss socialdemokrater från vänster. Jag skulle vilja fråga centerns talesman i denna debatt, om han verkligen tycker att han angriper oss från vänster när han nu medverkar till att sänka skatten på förmögenheter, arv och kapitalinkomster samtidigt som han förmenar barnfamiljerna en höjning av barnbidragen och sänker investeringsbidraget till bostadsbyggandet. Fördelningspolitik tycks över huvud taget inte stå högt i kurs hos den borgerliga regeringen. Någon analys av de fördelningspolitiska konsekvenserna av propositionens skatteförslag finns inte. Jag tror inte att ordet fördelningspolitik ens nämns i propositionen. Varför skulle det egentligen göra det? Förslagen är så långtifrån fördelningspolitisk rättvisa som man över huvud taget kan komma. Konsekvensanalyser är över huvud taget sällsynta i de borgerliga förslagen. Det gäller inte bara denna proposition. Det gäller praktiskt taget alla höstens skattepropositioner. Torftigheten på det här området borde vara besvärande för Bo Lundgren som under sin tid som vice ordförande i skatteutskottet gjorde sig känd för att i alla möjliga och omöjliga sammanhang efterlysa just konsekvensanalyser. Var är konsekvensanalyserna nu, Bo Lundgren? Ni hänvisar t.ex. ständigt till internationella förhållanden i allmänhet och förhållandena inom EG i synnerhet. Men var är analysen och redovisningen av dessa förhållanden? Ja, inte i propositionen i varje fall. Är det kanske rent av så att det egentligen inte finns något entydigt internationellt budskap till Sverige när det gäller hur vi skall anpassa oss till omvärlden på skatteområdet? Naturligtvis är det så. Inte heller i EG finns det någon gemensam skattepolitik. Där kan skillnaderna mellan de olika medlemsländernas skattepolitik vara större än mellan Sverige och ett enskilt EG-land. Och arbetet med harmoniseringen av skattesystemen inom den gemensamma marknaden går trögt, mycket trögt, och Sverige är därför inte heller utsatt för något allmänt tryck för att sänka sin skattenivå. Och var är analyserna av förslagens statsfinansiella effekter? Jo visst, det finns beräkningar av vad varje skattesänkning kostar staten. Men effekterna av dessa kostnader då? Hur blir det med budgetunderskottet t.ex.? Och om nu budgetunderskottet växer, hur blir det då med förtroendet för kronan? Leder det till valutautflöde och räntehöjningar? Om allt detta finns inte ett ord i propositionen? Nu har dock verkligheten sprungit i fatt Bo Lundgren och vi sitter s.a.s. med facit i hand. Misstron mot kronan är stor, valutautflödet har varit stort och räntan har stigit kraftigt. Nu skall det i ärlighetens namn sägas att det finns andra faktorer som också verkar i denna riktning. Men regeringens många ofinansierade skattesänkningsförslag är naturligtvis en starkt bidragande orsak. Och vilka är det som drabbas? Jo, villaägarna naturligtvis, som ju dessutom drabbas av andra av regeringens åtgärder. Men det drabbar också i allra högsta grad småföretagarna -- den grupp som regeringen i alla sammanhang säger sig vilja värna om. Jag skulle tro att mången småföretagare upplever propositionens rubrik ''Skattepolitik för tillväxt'' som ett rent hån. För småföretagaren är nivån på räntan oerhört mycket viktigare än några tusenlappar i förmögenhetsskatt på det arbetande kapitalet. Det finns över huvud taget ingenting som säger, att sänkta skatter och avgifter för kapitalägare, höginkomsttagare och företagare leder till några dynamiska effekter i ekonomin. Det tycks snarare vara tvärtom. Den typen av gåvor och favörer till redan välbeställda människor förefaller -- åtminstone om man jämför med förhållandena i USA -- ha en dämpande effekt på tillväxten. Om inte alla tecken slår fel, så är det just detta vi nu har att se fram emot även i Sverige. Det framgår också av konjunkturinstitutets senaste rapport. Vi socialdemokrater avvisar därför de flesta av propositionens förslag. För oss är det viktigt att slå vakt om skattereformens huvudprinciper. Vi tror nämligen, att skattereformen är bra för Sverige och den svenska ekonomin. Den bidrar till en effektivare och bättre finansiering av välfärden. Den gynnar arbete och sparande och därmed också tillväxten i ekonomin. Den motverkar skatteplanering och osunda transaktioner. Den skapar rättvis beskattning av arbete och kapital osv. Vi strävade efter en bred parlamentarisk förankring av reformen. Därför gjorde vi upp med folkpartiet i den fromma förhoppningen att skattereformen skulle stå pall för det mesta, inkl. ett regeringsskifte. Så blev det inte. Folkpartiet står inte fast vid vår överenskommelse. Moderaterna driver igenom sin vilja på punkt efter punkt. I den situationen kan vi socialdemokrater inte längre känna oss bundna av överenskommelsen. Vi är fria att föreslå åtgärder som åtminstone återställer en del av den fördelningspolitiska balans varom vi tidigare var överens med folkpartiet. Därför föreslår vi nu en justering av uppräkningen av den s.k. brytpunkten i skatteskalan så att de som har inkomster över denna brytpunkt får en något mindre skattesänkning än de annars skulle ha fått. Detta innebär också ökade statsinkomster på i runda tal 2,3 miljarder kronor. Det finns anledning att något uppehålla sig vid centerns minst sagt märkliga agerande i denna fråga. Före valet menade Olof Johansson att skattereformens uppräkning av brytpunkten var ''ett slag i ansiktet på låginkomsttagarna'' och att denna uppräkning borde ändras i stort sett så som vi socialdemokrater nu föreslår. Då kunde man ju förvänta sig att centerpartiet efter valet skulle ansluta sig till vårt förslag. Men ingalunda. Nu utdelar man den ena örfilen efter den andra till låginkomsttagarna. Detta tycks dock inte ske utan viss vånda och inre konvulsioner i centern, för centerns talesman i skattefrågor uttalade så sent som för någon månad sedan stor sympati för vårt förslag. Men modet svek honom och han rättade snabbt in sig i det moderata skatteledet. Min fråga till Ivar Franzén blir därför: Hur kommer det sig att ni centerpartister har en typ av fördelningspolitik före valet och en annan efter? I övrigt tänker jag inte ta upp tiden med att kommentera varje socialdemokratisk reservation. Vi yrkar avslag på förslaget om sänkt arvs och gåvoskatt. Vi yrkar avslag på alla förslag om sänkt skatt på kapitalinkomster. Vi yrkar också avslag på förslaget om sänkt -- och på sikt avskaffad -- förmögenhetsskatt. Här föreslår vi i stället att denna skatt skall reformeras i enlighet med principerna för skattereformen, dvs. basen för skatten måste breddas samtidigt som skattesatsen sänks. Förslag till en sådan reform utarbetades i regeringskansliet på den socialdemokratiska regeringens tid. Vi menar också att det är i det fortsatta arbetet med en sådan reform som det särskilda problemet med skatten på företagens arbetande kapital bör lösas. För vår del är vi inte främmande för tanken att detta skall ske på ett för småföretagen gynnsamt sätt. Vi avvisar också förslagen på företagsbeskattningens område. På en punkt instämmer vi dock i regeringens förslag. Det gäller beskattningen av skadeförsäkringsföretagen. Här föreslår regeringen på begäran av riksdagen åtgärder som leder till en bättre konkurrensneutralitet mellan ömsesidiga bolag och aktiebolag. Detta är bra och vi tillstyrker förslaget. Sammanfattningsvis: Vi avvisar regeringens samtliga förslag utom på en punkt. Motiven för detta är klassiskt socialdemokratiska: Omsorg om fördelningspolitisk rättvisa, omsorg om statsfinanserna och omsorg om välfärden. Så till allra sist: Vi står alla bakom socialdemokratiska reservationer, men jag yrkar här bifall till reservationerna 1--4, 8, 10, 11, 13, 15,

Herr talman! Det är långt lidet på den här debattdagen, och kanske någon tycker att det är ett lidande att kammaren skall behöva debattera så länge och intensivt när alla känner majoritetsförhållandena. Alla vet väl redan att regeringen driver en orättvis fördelningspolitik och att oppositionen inte förstår att det behövs bättre tillväxt. Men kammardebatterna hör till riksdagens viktigaste uppgifter. Debatten är ingen dekoration, utan den är demokratins grund. Herr talman! Regeringens budskap kan sammanfattas i följande: Sverige behöver ekonomisk tillväxt. Sverige behöver därför en skattepolitik för tillväxt. Genom riktade skattesänkningar kan riksdagen ge Sveriges ekonomi en stimulans -- något av en ny start. Håller dessa utsagor för en granskning? Mitt svar som företrädare för vänsterpartiet är ett entydigt ja. Visst behövs det bättre tillväxt. Om man inte bejakar tillväxt i ett läge när arbetslösheten växer och BNP faller håller man sig inte till verklighetens värld. Tillväxt handlar om att producera mer varor och tjänster med oförändrad insats av arbetstid. Det är bra om man klarar av det. Tillväxt handlar om att se till att fler människor kan delta i samhällsbygget, i produktionen av varor och tjänster -- kort och gott full sysselsättning. Det är vi för. Skattepolitikens främsta uppgift är att finansiera offentliga utgifter, men visst måste man se till att man inte genom skattepolitiken beskär möjligheterna för ekonomisk tillväxt. Skatterna skall gynna arbete och sparande. Det är givet -- något annat är omöjligt. Kan skattesänkningar på kapital och arbetskraft öka investeringsviljan? Ja, självklart, i varje fall i det korta perspektivet. Om detta är vi säkert överens, men där slutar också vår enighet. Denna enighet innebär inte att regeringens politik är den enda möjliga, inte ens att regeringens politik är riktig. I dag skall vi föra en debatt om skattepolitik och inte en ekonomisk debatt, men det är viktigt att göra dessa klarlägganden, så att vi får en debatt om var åsikterna skiljer sig och inte en debatt om självklarheter. Regeringens recept för tillväxt är att sänka skatterna. Vi i vänstern har en annan strategi. Vänstern menar att vi i Sverige skall sträva efter att dela det goda i samhället. Rättvisa är ingen välfärdssjukdom, inget hot mot tillväxten. Det borde vara en självklarhet att konstatera att det inte är riksdagen som skall skapa något att fördela. Det är ute på verkstadsgolven, kontoren och vid ritborden som välfärden byggs. När de som jobbar känner att de får del av de vinster som skapas ökar arbetsglädjen, stärks viljan och förutsättningarna att jobba effektivare. På 1980-talet trodde många politiker att de skulle skapa tillväxt genom att på politisk väg höja vinsterna. Man manipulerade med valutakurser genom offensiva devalveringar. Det skapade ingen uthållig tillväxt. Vinsterna steg, men inte produktiviteten i önskvärd omfattning. I stället fick landet uppleva en överhettning och en finanskarusell, som har lagt grunden till dagens ekonomiska problem. På 1980-talet var vänsterpartiet ensamt om denna kritik. I dag delar de flesta denna analys. Men regeringen driver trots det en variant på den konstgjorda andningens politik. Nu väljer man ett annat instrument, nämligen skattepolitiken, i stället för valutapolitiken. Men grundtanken är densamma: Politiska beslut skall höja vinster och avkastningsnettot. Vi i vänsterpartiet säger följande. Sverige har att lösa långsiktiga strukturproblem. Det finns inga ekonomisk-politiska genvägar för att lösa dessa problem. I dag behövs ett kategoriskt besked till såväl företagsledare som löntagare, att politikerna har insett detta. Endast den politiker kan skapa långsiktig trovärdighet som slutar lova att man har någon trollformel för tillväxt -- några sådana finns inte. Det här är ett tufft besked, och det måste kombineras med ett löfte om att inte lämpa fördelningspolitiken över bord fastän det blåser. En gång kallade en folkpartiledare facken för kravmaskiner. I dag kan vi med betydligt större rättvisa kalla Svenska arbetsgivareföreningen för just en kravmaskin. Maskin är kanske ett svagt ord. Med tanke på alla de avläggare som finans och företagsvärlden skapat för att få gehör för sina åsikter är kravindustri kanske en bättre beteckning. På 1970-talet började kravindustrin sitt arbete. Den 4 oktober blev deras kampdag. Kraven var då: Slopa löntagarfonderna, privatisera statens företag och sänk skatterna! I dag, herr talman, den 18 december 1991, fem dagar före jul, får de sin önskelista uppfylld. I dag hålls lilla julafton för företag och förmögna. Julbordet dukas upp, och notan betalas av regering och riksdag, dvs. skattebetalarna. Löntagarfonderna slopas, statliga företag skall privatiseras och skatterna sänks. Dagens beslut innebär att skatterna sänks med ca 5,6 miljarder. För några veckor sedan slopades omsättningsskatten på aktier. Det var ett inkomstbortfall på ca 2 miljarder. Bara dessa två dagars borgerlig majoritet i riksdagen har kostat statskassan ca 8 miljarder. Detta beslutar riksdagen i ett läge när budgetunderskotten växer dramatiskt. I dag kan jag konstatera, herr talman, att dessa skattesänkningar inte ger någon tillväxt. Det är såväl fel tidpunkt som fel skatter som sänks, t.o.m. om man skulle hoppas på en tillfällig real stimulans av ekonomin. Då skulle man välja andra skatter. Det är i stället dessa skattesänkningar tillsammans med ökande budgetunderskott som bidrog till räntechocken den 5 december. Det är dessa underskott som skall finansieras med karensdagar och andra indragningar, bl.a. i kommunsektorn. I praktiken sprider regeringen och riksdagsmajoriteten krissymptomen i industrisektorn till kommun och byggsektorn. I går slopades räntelånesystemet. Det beslutet ökar statens utgifter för bostadssubventionerna samtidigt som det ökar boendekostnaderna. Det är ett synnerligen oklokt beslut i rådande budget och konjunkturläge. Genom dagens skattesänkningar tvingas regeringen till drastiska nedskärningar i januaribudgeten -- detta för att hålla nere räntan. Men på samma sätt som 4 oktober-kommittén demonstrerade på Slottsbacken, demonstrerade i förra veckan Stockholms byggnadsarbetare. Handikapprörelsen protesterar redan mot väntade nedskärningar. Det är nog så, herr talman, att regeringssidans representanter får önska sig hörselskydd i julklapp, om de skall kunna möta de protester som kan följa på budgetnedskärningarna. Man kunde tro att SAF-sidan var nöjd med dagens skattesänkningar, men så är inte fallet. SAF fortsätter att ställa nya krav: Sänk arbetsgivaravgifterna med 4--5 % per år under fyra år! Som SAF säger, kostar det bara ca 80 miljarder -- det är lappri. Nej, herr talman, uthållig tillväxt skapas inte genom ofinansierade skattesänkningar. På kort sikt kan de ge en viss stimulans, men på lång sikt leder de bara till budgetunderskott samt en högräntepolitik, och det är tillväxthämmande. Vi i vänsterpartiet har en långsiktig väg för en uthållig tillväxt. Den innebär bl.a. följande: 1. En politik för frihandel, och detta såväl med EG området som med andra handelsområden inkl. den tredje världen. 2. Fasta spelregler för företag och, jag betonar, för löntagarna. Företagarna måste äntligen fås att förstå att politikerna inte kan lösa industrins problem genom inre devalveringar eller andra skattesänkningar. Då kanske de förstår att det inte finns någon annan väg att öka produktiviteten än att förnya arbetslivet och att låta de anställda vara med och styra och kontrollera sin arbetssituation. Då krävs reformer inom arbetsrätten och satsningar på bättre arbetsmiljö. Då blir det åter attraktivt att jobba i industrin. 3. En aktiv fördelningspolitik. I dag är inflationen under hygglig kontroll. En dålig fördelningspolitik eller åtstramningspolitik gentemot hushållen skapar en fördelningsbomb som riskerar att brisera, om inte förr så under 1993 när Rhenbergsavtalen löper ut. Och då går det nog åt pipsvängen med inflationen. 4. Budgetbalans, dvs. kontroll över budgetunderskotten. Det och bevarandet av en välfärdspolitik kräver ett relativt högt skatteuttag, i dag ca 55 % av BNP. Jag menar att ett sådant skatteuttag är rimligt i dag och att det på sikt kan tas ned i takt med en ökad tillväxt. Men det kan inte gå före tillväxten. Då skapas ett underskott som hotar den önskvärda tillväxten. 5. Med en sådan politik kan en rimlig räntenivå upprätthållas. Det gynnar tillväxten. 8. En fungerande social trygghet för alla gör att människor vågar och har möjlighet att byta arbetsplats och bostadsort och bejaka de förändringar som förnyelsen av landets produktionsresurser kräver. 9. Till sist -- inte minst men dock till sist -- en skattepolitik för rättvisa och tillväxt. I vänsterpartiets värld är detta inte någon motsättning utan två sidor av samma sak. Enligt vänsterpartiets mening skall skattesystemet bidra till att stärka såväl tillväxten som fördelningspolitiken. Men vi vägrar att tro att skattepolitiken kan vara motorn för att skapa en uthållig tillväxt, speciellt om det handlar om, som i den moderata tappningen, ofinansierade skattesänkningar. Vi har i motion Sk22 återigen redovisat hur vi vill reformera skattesystemet. Jag vill korta ner mitt anförande genom att hänvisa till denna motion. Men där finns skattepolitiska principer som tillgodoser såväl tillväxt som rättvisekrav. Fru talman! Vänsterpartiet yrkar avslag på proposition 1991/92:60 i de flesta delarna. Vi instämmer i flertalet av socialdemokraternas reservationer och ställer därjämte några yrkanden här kammaren. Det gäller momenten 1, 2, 4, 5, 9, 10, 17 och 25 i utskottets hemställan. Såvitt jag förstår är våra yrkanden utdelade till kammarens ledamöter. Under moment 1 ställer vi yrkande angående principerna för hur skattesystemet borde reformeras. Under moment 2 föreslår vänsterpartiet att skatteskalorna för 1992 justeras. Det är uppenbart orimligt att ge full kompensation för skatteomläggningens prishöjande effekter till höginkomsttagare samtidigt som motsvarande kompensation inte ges till andra grupper, t.ex. pensionärer. Detta är så uppenbart stötande att det borde inses av alla och envar. Jag tror att det inses, men man är inte villig att ta konsekvenserna av denna insikt. Vänsterpartiet föreslår därför att skatteskalorna inte skall räknas upp med fullt konsumentprisindex utan att avdrag görs för skatteomläggningen för att få symmetri i systemet. Vi föreslår att grundavdraget skall höjas efter samma beräkningsgrund som gäller för skatteskalorna. Det är ju rimligt att man har samma logik för båda systemen. Av fördelnings och statsfinansiella skäl föreslår vänsterpartiet dessutom att grundavdraget slopas för inkomster över brytpunkten, dvs. för de inkomster där statsskatt skall utgå. Med vänsterpartiets alternativ för skatteskalan uppräkning innbär detta att grundavdrag inte skall utgå för inkomster över 185 000 kr. under 1992. Under momenten 4 och 5 redovisar vi förslag till reformering till förmögenhetsbeskattningen och föreslår en lättnad vad gäller beskattningen av s.k. arbetande kapital, dvs. förmögenhet bunden i företag. Det sista är ett av de få områden där vi kan förvänta oss vissa positiva effekter av en lindrad beskattning. Fördelningspolitiskt uppvägs detta av vårt förslag om slopat grundavdrag för högre inkomstskikt. Under momenten 9, 10 och 17 redovisar vi vänsterpartiet alternativen till förändringar av arvsoch gåvobeskattningen, kapitalinkomstbeskattningen och företagsbeskattningen. Slutligen framlägger vi av regional och näringspolitiska skäl förslag under moment 25 angående ett slopande av skogsvårdsavgifterna under vissa förutsättningar, nämligen att medel i annan ordning reserveras för att täcka de insatser som tidigare har finanserats med dessa avgifter. Med detta, fru talman, har jag redovisat vänsterpartiets principiella inställning till en skattepolitik för tillväxt. Vårt alternativ är: En skattepolitik för rättvis fördelning och tillväxt.

Fru talman! En stor del av våra pensionärer lever i dag under mycket knappa förhållanden. Omkring 70 000 klarar inte ens att leva över existensminimum utan tvingas att gå till det sociala för att tigga pengar. Detta är mycket förnedrande med tanke på att dessa pensionärer har slitit och arbetat hela sitt liv. Dessutom håller vårt ATP-system på att urholkas. Sjukvården för denna grupp blir bara sämre och sämre med längre köer och färre platser på ålderdomshem och långvårdsinrättningar. Med hänsyn till dessa fakta, fru talman, menar vi i Beträffande beskattningen av pensionsmedel både när det gäller avtals och när det gäller privata pensionsförsäkringar vill jag framföra följande synpunkter från Ny Demokrati. Ett långsiktigt sparande anses i de flesta länder vara mycket positivt och värt att stimulera. Den föreslagna skatten på 10 % ser vi såsom en konfiskation av pensionsmedel som inte kommer att främja ett positivt sparande i framtiden. Beskattningen av dessa medel bör ligga på 0 % Nu vet jag att flera av mina riksdagskolleger har grabbat tag i framförvarande ryggstöd för att hoppa upp såsom nyrostade popcorn och begära replik för att angripa Ny Demokrati och påstå att partiet är ansvarslöst och bara kommer med skattesänkningar utan att visa någon form av finansiering. Fru talman! Här kommer flera förslag till finansiering av nämnda skattesänkningar. Återinför skatten på 12,87 % på hotell och restaurangnäringen. Detta ger staten en inkomstförbättring på tre miljarder. Halvera hemspråksundervisningen och spara en halv miljard. Se till att man hanterar flyktingproblematiken på rätt sätt så att de stackare som väntar på asylbehandling mellan ett och fem år i den så kallade pipelinen slipper att göra detta. En halvering av denna väntetid vore inte någon orimlighet. Staten skulle då spara minst tre miljarder av den totala flyktingkostnaden som enligt officiella och inofficiella uträkningar uppgår till mellan 7 och 14 miljarder. Dessa tre åtgärder skulle ge statskassan en intäkt och en besparing på minst 6,5 miljarder. Med dessa förslag till finansiering, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 14, 22 och 19 och avslag på propositionen i motsvarande delar. Om reservation 19 som behandlar vissa avdragsfrågor kommer min kollega Bengt Dalström att tala senare under denna debatt.

Herr talman! Innan jag anklagar Peter Kling för att vara ansvarslös när det gäller finansieringen, skall jag anklaga honom för att vara synnerligen vårdslös med orden. Han sade ungefär att pensionärerna kommer att tvingas att gå till det sociala för att tigga pengar. Det är verkligen att svärta ned de sociala myndigheterna. Det är inte fråga om att tigga, utan det är fråga om en rättighet som varje svensk har om han eller hon tillfälligtvis skulle komma på obestånd. När det gäller skattereformens effekter för pensionärerna pågår det ett mycket intensivt utvärderingsarbete. Vi har sagt att om det vid denna utvärdering skulle visa sig att skattereformen slår hårt mot pensionärerna är vi beredda att vidta åtgärder. Och vi har faktiskt redan gjort det i fråga om det kommunala bostadstillägget. Men, Peter Kling, försök vara litet varsam med orden i sådana känsliga frågor. Beträffande finansieringen lyckades Peter Kling efter många om och men att få fram 6,5 miljarder. Då använde han sig av en sänkning av turistmomsen som en inkomst. Men det finns inte någon ansvarkännande människa som accepterar detta resonemang. 6,5 miljarder fick ni fram, men det är ju fråga om kanske 10--14 miljarder som skall finansieras. Var är de andra miljarderna? Ny Demokrati brukar ibland sprida vänligheter om oss socialdemokrater genom att hänvisa till djurvärlden. Jag skulle vilja påstå att Ny Demokratis representant gör sig skyldig till en avancerad form av strutspolitik.
Fru talman! Jag står fortfarande fast vid att pensionärerna får gå till det sociala och tigga pengar, eftersom de tyvärr inte kan leva på utredningar. När det gäller turistmomsen tog jag speciellt upp hotell och restaurangmomsen, eftersom vi vet att 10 000 människor har mist sina jobb på grund av denna och att ungefär 1 000 företag har gått i konkurs. Därför räknar vi med att en sänkning av turistmomsen skall ge en inkomst till staten på ungefär 3 miljarder. Det är nämligen på det sättet, Lars Hedfors, att om 10 000 människor har jobb i stället för att gå arbetslösa ger detta ungefär 1 miljard till staten, om man räknar med att arbetslöshetsunderstöd betalas ut till dessa människor när de inte har jobb. Sedan har vi en export när det gäller hotell och restaurang på 17 miljarder. Den tror vi skulle kunna öka med ca 30 % och därigenom innebära inkomster till staten.

Fru talman! Turistmomsen har vi diskuterat för en vecka sedan. Och då stod det väl klart för de flesta, möjligen med undantag av Peter Kling, att de 4 miljarder som ert förslag skulle kosta inte går att få fram genom något slags dynamiska effekter. Det är också på det sättet att det finns väldigt många skäl till att turistnäringen just nu har problem. Vi vet inte vilka dessa skäl är. Det pågår en utredning om det. Man undersöker detta mycket noga. 1991 är ännu inte slut. Därför är det alldeles för tidigt att dra sådana slutsatser. Ni är fortfarande skyldiga att tala om hur ni skall plocka fram de 14
Fru talman! Då kan jag bidra till denna utredning genom att säga att ungefär 13 000 personer har mist sina jobb och att 1 000 företag har gått i konkurs, om det kan vara till någon nytta för Lars Hedfors utredning. Skattebortfallet i samband med momshöjningen är faktiskt konstaterad. Jag tror faktiskt på branschföreträdarna när det gäller detta bortfall.

Fru talman! Det kändes nästan litet makabert att höra Lars Hedfors stå här och fördöma folkpartiet liberalerna för svek mot skattereformen efter socialdemokraternas valtaktiska spel som gjorde att en av de viktigaste principerna, nämligen den om en enhetlig mervärdeskatt, försvann före valet. Nu föreslår han att en annan bärande princip skall försvinna, nämligen den om inflationsuppräkning, plus 2 % real ökning av det belopp som utgör brytpunkten. Det är ytterligare ett grundskott mot grundprinciperna. Låt oss sluta med denna debatt, Lars Hedfors. Ni är inte några änglar på den punkten. Ni har faktiskt brutit denna överenskommelse. När ni socialdemokrater nu har detta yrkande, vad tänker ni då ge i stället, eller skall ni bara komma med stora förändringar hela tiden? Vilka skatteförslag i denna proposition tänker ni gå med på? Lika makabert tycker jag att det känns att lyssna till Lars Bäckström som står här och ger goda råd om hur svensk ekonomi skall rehabiliteras. Lars Bäckström var ju till för något år sedan representant för det ekonomiska system som har gjort fullständig bankrutt inför världens ögon. Tala med litet mindre bokstäver, Lars Bäckström. Fru talman! Sedan en tid före valet har småföretagen haft en central roll i den politiska debatten. Under valrörelsen kunde man från snart sagt varje talare höra att Sveriges framtid är beroende av dess småföretag. Socialdemokraterna sällade sig till denna kör. Säkerligen har landets småföretagare sträckt på sig av uppskattning inför dessa erkännanden. Detta är nog bra, men det räcker inte med ord. Det krävs handling också. Den proposition som vi nu behandlar, och jag tänker tala om den proposition som vi faktiskt har på dagordningen, är ett uttryck för det senare. Och det handlar inte bara om att småföretagen skall få bättre förutsättningar utan att hela näringslivet skall få det. Sparande och riskvilliga investeringar måste också stimuleras. Detta är helt nödvändigt om vi i Sverige skall förmå att upprätthålla det välfärdsbygge som i dag knakar betänkligt i sina fogar. Som vanligt sätter sig socialdemokraterna på bakhasorna när det gäller åtgärder av det här slaget. Möjligen kan de säga ett och annat ord. Men när det gäller småföretagen talar de om gåvor och favörer. De föreslår en höjning av förmögenhetsskatten på arbetande kapital, vilket föreslogs i den departementspromemoria som Lars Hedfors talade sig varm för. Socialdemokraterna har inget lärt av den ekonomiska stagnation som de själva har framkallat -- i vart fall förmår de inte att dra några vettiga slutsatser av denna lärdom. Envetet slår de vakt om diskriminerande skatteregler, främst riktade mot små och medelstora företag. De partier som nu ingår i regeringen gick till val på att först sänka de skatter som är mest skadliga för ekonomin. Nu är vi där. Syftet med förslagen i denna proposition är att bryta den ekonomiska stagnationen och lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. Propositionen är en i en rad av propositioner som alla har detta syfte. Fru talman! Sverige har en internationellt sett hög förmögenhetsskatt. T.o.m. socialdemokraterna medger i sin motion att skatten har drivit förmögna personer utanför landets gränser. Däremot tror socialdemokraterna inte att detta har inverkat på dessa personers investeringar i Sverige. Det är ingen särskilt intelligent förmodan. Självfallet har den påverkat den verksamhet som dessa personer har drivit eller har varit beredda att starta i Sverige. Sammantaget har skattesystemet drivit framgångsrika, högutbildade och kreativa personer utanför landets gränser i en omfattning som har varit närmast tragisk för vårt land. Och det har, vilket har kommit bort i debatten, med en hundraprocentig effektivitet hållit förmögna och framgångsrika utlänningar borta från Sverige. Regeringen och de partier som står bakom regeringen har för avsikt att ändra på dessa förhållanden. Förmögenhetsskatten har sannolikt varit kontraproduktiv -- dvs. den har berövat landet mer skatteintäkter än den tillfört. Ett avskaffande av skatten kommer att öka sysselsättningen och välfärden i Sverige. Speciellt skadlig och orättvis har förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag varit. T.o.m. för vänsterpartiet tycks det numera ha gått upp ett ljus. Men inom småföretagen skall man nog inte ha alltför stora förväntningar med anledning av den här nyvunna insikten. Dessutom har den alltför stark anknytning till valrörelsen både i tid och i rum. Socialdemokraterna är pålitliga bromsare. Så fort det gäller en orättvisa gentemot landets småföretagarkår är man beredd att gömma frågan bakom utredningsmaskineriet -- hur självklar och enkel frågan än är. Fråga efter fråga har man på detta sätt under årens lopp sopat under mattan. Även denna gång försöker man göra det. I den motion som man väckt säger man nej, nej, nej. Dessutom kräver man utredning. Fru talman! Proposition 60 är oerhört innehållsrik. Jag hinner inte beröra hela dess innehåll i det här anförandet. Det får därför bli några axplock. Resten får jag återkomma till i mina repliker. 75 % innebar att vissa inkomsttagare trots skattereformen inte fick sänkt skatt. Detta rättas nu till genom propositionens förslag om en sänkning till 55 %. Procentsatsen har valts med hänsyn till variationen i kommunalskatteuttag. När förmögenhetsskatten avskaffas blir regeln överflödig. Den kommer därför att vara avskaffad fr.o.m. 1995 års taxering. Vid en internationell jämförelse framstår den svenska arvs och gåvobeskattningen som mycket hård. Samtidigt är det uppenbart att möjligheten att arbeta för sitt livsverk och att överföra en betydande del av detta på sina efterkommande är en av drivkrafterna i vårt ekonomiska system. När arvs och gåvoskatten utformas måste man ha detta faktum för ögonen. Om en konfiskatorisk arvs och gåvobeskattning infördes, skulle risken vara uppenbar att praktiskt taget alla yrkesverksammas liv omvandlades till en produktiv och uppbyggande fas följd av en destruktiv och förbrukande fas. Därför är det kloka åtgärder att dels sänka den nuvarande beskattningen enligt propositionens förslag, dels se över den framtida arvs och gåvobeskattningen. Redan då skattereformen diskuterades på partinivå diskuterades nivån för kapitalbeskattningen. Vid den hearing som skatteutskottet hade med anledning av den förestående reformen ställde både jag själv och vår nuvarande skatteminister Bo Lundgren frågor om synen på en skattesats om Såväl riksbankens företrädare Lars Hörngren som dåvarande statsrådet Erik Åsbrink framhöll den stora betydelsen av en internationell anpassning av skatteuttaget inom kapitalsektorn. Jag tolkar det som en beredskap för en sänkning. ''Ett mycket känsligt område är onekligen kapitalbeskattningen, där vårt internationella beroende blir allt större och våra möjligheter att avvika från omvärlden blir allt mindre. Jag kan alltså mycket väl tänka mig att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får vara beredda att se över kapitalbeskattningen i ett internationellt sammanhang.'' I sitt svar till mig tillade Erik Åsbrink: ''Vi får följa utvecklingen uppmärksamt.'' Jag är inte främmande för tanken att Erik Åsbrink, om han i dag hade haft ansvaret för dessa saker, skulle ha kommit fram till att något behöver göras -- och då just det som nu sker. Att han sedan inte skulle ha fått dagens socialdemokrater, med Lars Hedfors i spetsen, med sig är en annan sak. Att det brinner i knutarna betyder mindre för Lars Hedfors. Det är tur att vännen Lars inte är brandchef i Markaryd. Om någon hade ringt för att kalla på brandkåren skulle han säkert ha svarat: Ja, vi kommer, men först skall vi utvärdera branden. Oavsett hur det förhåller sig, fru talman, tycker jag att det kan vara värt att ha det som jag nyss erinrat om i tankarna när frågan om en sänkning av skattesatsen för fysiska personers och dödsbons kapitalinkomster från 30 till 25 % skall bedömas. Det handlar här om att stärka Sveriges position i konkurrensen om investeringskapital. Uppenbarligen finns det motiv för en ännu lägre skattesats. Men inte minst inverkan på boendekostnaderna ger oss anledning att skynda långsamt. Redan nu kan man förutsätta att sparandet kommer att öka genom den här åtgärden. Därmed blir det en förbättring när det gäller tillgången på riskvilligt kapital. Samtidigt ökar tryggheten beträffande spararna. Även rörligheten på bostadsmarknaden påverkas positivt när skatten vid fastighetsförsäljningar minskar. För att kapitalmarknaden inte skall hållas tillbaka är det angeläget att den lägre skattesatsen får gälla fr.o.m. årsskiftet vid aktieförsäljningar samt för kapitalförsäkringar och värdepappersfonder. I propositionen föreslår man också att avkastningsskatten på pensionsmedel sänks till 10 %, och denna skattesats skall sålunda gälla såväl privata försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar. Förslaget innebär en avsevärd förenkling av hela systemet och en större rättvisa mellan privat tecknade försäkringar och tjänstepensioner. De regler för ränteavdragsbegränsning i inkomstskatteslaget kapital som beslutats är mycket komplicerade. Det är också utomordentligt betungande för skattemyndigheterna att administrera och tillämpa reglerna. I propositionen föreslås därför att full kvittningsrätt skall finnas mellan ränteutgifter och alla slag av kapitalinkomster. Den nuvarande ordningen med full resp. kvoterad avdragsrätt omvandlas och överförs till beräkning av skattereduktion för underskottet. Skattereduktionen blir 25 % för underskott på upp till 100 000 kr. och 18 % på överstigande belopp. De nya reglerna ökar möjligheterna till riskvilligt sparande och innebär avsevärda förenklingar. Fru talman! Vissa mycket viktiga delar av det svenska skattesystemet hanns inte med i det hektiska arbetet med skattereformen. En sådan viktig del är beskattningen av enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Det finns också andra frågor som är aktuella här. Men eftersom skatteministern befinner sig i kammaren går jag inte in på dessa. Inte heller skall jag beröra frågan om flyktingpolitiken. Uppriktigt sagt begriper jag inte vad den frågan har här att göra. När det gäller mervärdeskatten har jag endast en stillsam undran. Om det nu är så, att det går att tjäna 3 miljarder på en sänkning av skatten till hälften, varför i all världen tar man då inte bort skatten helt? Då skulle man ju tjäna 6 miljarder. Ny Demokrati kräver i en motion att frågan om kvittningsrätten skall undersökas beträffande underskott i näringsverksamhet gentemot inkomst av tjänst. En personlig liten kommentar är då att det skulle vara en ganska dålig affär. Man skulle då tappa socialavgifterna. För egen del tycker jag att det borde gå att komma fram till en bättre lösning. Jag vill dock understryka att också jag tycker att frågan är viktig. Den som läser skatteutskottets betänkande och de socialdemokratiska reservationerna -- sådana finns på nästan varenda punkt -- kan inte undgå att lägga märke till att det är två i det närmaste diametralt motstående uppfattningar om svensk ekonomi som här kommer till uttryck. Socialdemokraterna säger nej till praktiskt taget varenda regeringsförslag. Fortsatt utvärderings och utredningsarbete är vad man förordar. Man förmår inte lyfta blicken så pass mycket att man märker att det för oss som lever och verkar finns en omvärld. Detta påverkar oss och ställer krav på vårt handlande. Som ett eko från gångna tider försöker man nu frammana det gamla klasspöket. Man kritiserar regeringens försök att anpassa utgifterna till inkomsterna. Bakom sitt tal om fördelningspolitik och rättvisa försöker man dölja att den socialdemokratiska politiken har fört oss in i den stagnation som nu råder, att vi helt enkelt inte längre tjänar in den levnadsstandard som vi håller oss med. Man noterar att driftiga människor lämnar landet, att förmögenhets och kapitalbeskattningen är långt hårdare jämfört med hur det är i vår omvärld och att satsningarna sker i utlandet. Men man bryr sig inte. Fru talman! Hotet mot vår välfärd är inte att vi tvingas skjuta upp en barnbidragshöjning eller något liknande. Hotet är att vi sitter med armarna i kors -- jag tror faktiskt att även socialdemokraterna inser detta -- när vi i stället behöver ordinera en mycket besk medicin. Hotet mot vår välfärd är inte en sänkt kapitalskattesats. Hotet mot vår välfärd är det bristande förtroendet, med åtföljande spekulation beträffande den svenska kronan och åtgärder i form av räntehöjning som vi tvingas till för att återskapa ett förtroende. Hotet är inte att vi slopar förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Hotet är att vi förhalar arbetet på att få fram ett vettigt skattesystem för de minsta företagen, enskild näringsverksamhet och handelsbolag så, att inga satsningar sker i de här företagen. Hotet är inte att vi får hjulen att snurra och att vi får fart på Sverige. Hotet är att vi inbillar svenska folket att tro att allt är bra om vi bara bibehåller skattetryck, kapitalskatter och förmögenhetsskatter på en högre nivå än vad som gäller i andra länder -- dvs. att vi på det sättet kan klara välfärden i vårt land. Den metoden har vi provat. Nu behövs det något annat -- men inte därför att de mest välbärgade skall få det bättre, utan därför att hela svenska folket skall få det bättre. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 10 och avslag på samtliga reservationer. Jag yrkar också avslag på de yrkanden som framställts av Lars Bäckström.

Fru talman! Kjell Johansson är sannerligen inte någon nyansernas mästare. Han inledde sitt anförande med att använda ord som makabert och valtaktiskt spel. Därmed syftade han på vår inställning till momsen på mat och vår inställning till den allmänna momsnivån. Jag skall be att få citera vad Kjell Johansson sade i debatten här i riksdagen den 28 maj om just de förslagen, så får vi se vem som har ägnat sig åt valtaktiskt spel i det här sammanhanget. Så här sade Kjell Johansson om de här förslagen: ''Nu tänker ni socialdemokrater lägga fram ett förslag som är nästan identiskt med det förslag som Wibe se på. Och ni gör det tvärtemot allt förnuft och bättre vetande.'' Det är precis det förslag som Kjell Johansson nu ställer upp på, mot allt förnuft och bättre vetande, tydligen. Detta sade han alltså före valet. Efter valet sade han någonting helt annat. Tala om valtaktik! Tala om, ja, jag höll på att använda ordet makabert jag också. Sedan kommer Kjell Johansson in på ett av sina favoritämnen, nämligen småföretagen och att de måste gynnas. Det kan vi hålla med om litet till mans, att de måste gynnas. Han går särskilt in på förslaget om att avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Då skulle jag vilja ställa en fråga till Kjell Johansson. Jag hoppas att han skall kunna ge ett svar. Varför, Kjell Johansson, gjorde ni ingenting åt detta när ni hade regeringsmakten under åren 1976--1982? Jag skall friska upp Kjell Johanssons minne litet genom att tala om att företagsskattekommittén då lade fram ett förslag för regeringen som innebar att man skulle avskaffa beskattningen på arbetande kapital. Vad hände? Jo, finansministern sade ungefär så här: Det kan vi aldrig acceptera. Det är fördelningspolitiskt felaktigt, och det är onödigt nu när vi har genomfört en marginalskattereform. Lägg märke till likheterna med dagens situation! Vem var finansminister? Jo, det var Rolf Wirtén, folkpartiet. Vem var industriminister? Jo, det var Nils G. Åsling, centerpartiet. Varför avvisade ni det förslaget då, när ni kan ställa upp på det nu? Jag upprepar det jag sade i mitt anförande. Vi är beredda att titta på detta, och göra det i en positiv anda i samband med en översyn av hela företagsbeskattningen.
Fru talman! Frågan om mervärdeskatten på mat är faktiskt ganska enkel. Det finns en riksdagsmajoritet som har beslutat att detta förslag skall genomföras. Den riksdagsmajoriteten finns i Sveriges riksdags kammare just nu. Därför lägger regeringen fram detta förslag. Konstigare är det inte. Jag vet inte om vi på grund av frågan om arbetande kapital skall dra i väg debatten så långt. Den situation som rådde då var att man hade genomfört en ganska kraftig sänkning av skatten på arbetande kapital, när man strax tidigare hade reducerat företagsförmögenheten till 30 %. Att göra ytterligare en sänkning i det läge som då rådde och som var ytterst besvärligt ekonomiskt hade väl tett sig litet utmanande. Det var skälet. Konsekvensen i de här frågorna tycker jag inte att ni skall tala om över huvud taget. Ni talar om skattesubventioner och att inte låta kapital konkurrera på lika villkor. Därmed går ni emot en förändring av förmögenhetsbeskattningen. Vad finns det för logik i detta som ni anför i er motion, när vi i själva verket avskaffar förmögenhetsskatten nu? Då blir det en perfekt neutralitet på det här området. Men ni säger att ni går emot förslaget för att det inte är konkurrensneutralt. I sitt anförande nämnde Lars Hedfors avdrag för fackavgifter. Låt mig säga så här. Det vi gör nu är att införa en ordning som är lika för arbetsgivare och för anställda. I grunden är inte skattevillkoren lika därför att utfallande konfliktersättning för arbetsgivarsidan är skattepliktig. Med den konkurrens vi håller oss med i skattesystemet måste därför de avgifterna vara avdragsgilla. Det medger vi också. Däremot skall inte avgifterna för anställda vara avdragsgilla när inte heller utfallande ersättning är det. Det som däremot skall vara avdragsgillt är mätningsavgifter och sådant. Det har vi också sett till att de blir.
Fru talman! Kjell Johanssons resonemang om momsen är något av det egendomligaste jag har hört i den här kammaren. Han säger ungefär så här: Det finns en riksdagsmajoritet emot vår inställning, alltså ställer vi upp på den andra inställningen. Detta kallar jag för höjden av opportunism. Har ni inga egna uppfattningar att driva? Ni måste väl kunna stå för det som ni har sagt före valet. Annars måste ni ta risken att bli beskyllda för svek. Jag minns vilket ramaskri det blev från Anne Wibbles sida när Erik Åsbrink förde fram detta förslag. Hon t.o.m. krävde att Erik Åsbrink skulle avgå. Jag har inte hört någon ännu som har krävt att Bo Lundgren skall avgå. Det kanske vore på sin plats att kräva det, Kjell Johansson. Problemet med det arbetande kapitalet är att olika typer av förmögenhet värderas olika högt beskattningsmässigt och följaktligen beskattas olika hårt. Det skapar inlåsningseffekter och skatteplanering. Det ni gör nu är att förstärka de effekterna, åtminstone övergångsvis, för det är inte förrän 1995 som ni skall avskaffa förmögenhetsskatten helt och hållet. Vårt förslag förutsätter att vi behöver en förmögenhetsbeskattning av fördelningspolitiska och statsfinansiella skäl. Vi anser att det är rimligt att ha det. Det rör sig om en hel del miljarder. Men vi måste se till att alla typer av förmögenheter beskattas ungefär lika hårt för att undvika skatteplanering och för att undvika inlåsningseffekten. Det menar vi att man måste se över. Vi måste reformera förmögenhetsbeskattningen åt det hållet. Anita Johansson kommer in på frågan om fackavgifterna i ett senare ärende. Kjell Johansson har tydligen spårat in på ett annat ärende. När han påstår att man nu försöker göra beskattningen lika mellan arbetsgivare och arbetstagare, vill jag bara säga att det förslag som föreligger här gäller arbetstagarna. Det finns inget förslag som gäller arbetsgivarna. Hur kan vi veta att det kommer ett förslag på den punkten?
Fru talman! ''Höjden av opportunism'', sade Lars Hedfors, och:''Jag begriper inte det här sveket'' osv. Men jag förstår inte det, för den socialdemokratiska regeringen har väl också effektuerat riksdagsbeslut. Det är ju inget konstigt med det. Då har den socialdemokratiska regeringen gjort sig skyldig till svek efter svek i så fall. Det har man gjort gång på gång. Vi gick ut i valrörelsen och sade att vi skulle acceptera detta under förutsättning att vi får någonting att säga till om under nästa period. Vi kommer inte att sätta oss emot, sade vi, men däremot kommer vi att se till att även turistmomsen och momsen på resor sänks. Det löftet till väljarna har vi hållit hundraprocentigt. Fru talman! Lars Hedfors försökte i sitt anförande att få det att se ut som om det handlar om att regeringen försöker gynna en liten grädda av kapitalägare på vanliga löntagares bekostnad, som om alla i det här landet skulle få det bra om dessa fick betala högre skatter. Det är att söka föra svenska folket bakom ljuset. Låt mig påminna om vad ni själva konstaterade när tanken dök upp att man skulle genomföra en skattereform. Låt mig läsa ur den idéskiss ''Enklare skatter för rättvisa och tillväxt'' som ni själva gav ut i arbetets begynnelse:''Om skatteuttaget skärptes till högsta möjliga nivå, dvs. 100 %, för inkomster över 200 000 kr., skulle det ändå inte ge mer än drygt 3 miljarder kr. i ökade skatteintäkter. I praktiken skulle naturligtvis denna inkomstökning utebli och förbytas i en inkomstminskning, eftersom de på så sätt beskattade arbetsinsatserna i stort sett skulle upphöra. Därmed skulle också våra möjligheter att finansiera den generella välfärden försämras.'' Det ni själva konstaterade var helt nödvändigt i inledningen till skattereformen vi håller på med nu. Men då bedriver ni en oblyg kampanj för att desinformera svenska folket, men Sverige blir inte fattigare därför att höginkomsttagare får litet måttligare skatter i Sverige och kan flytta hem så att man kan börja beskatta dem här hemma. De kan i stället bli goda skattedragare.

Vi har en annorlunda politik, Lars Hedfors, nu än den som har kostat oss en krympande välfärd.

Fru talman! Kjell Johansson berömde vänsterpartiet i sitt anförande. Kjell Johansson hann kanske inte tänka igenom sin senaste replik, därför ursäktar jag honom förlöpningen att jag skulle ha representerat något ekonomiskt system som har havererat. Jag har aldrig blivit invald i någon församling som representant för något ekonomiskt system utan för ett politiskt parti. Men Kjell Johansson kan också ha rätt. Jag tror att jag 1971 som ung gymnasist hade funderingar om att planekonomin nog kunde fungera. Det var bara litet senare som folkpartiet lanserade krav på löntagarfonder och liberala ungdom krävde att de anställda skulle ha alla styrelseposter i aktiebolag. Så man kan ju tillåtas att bli klokare. Men det var som sagt ett tag sedan. Sedan dess har jag inte representerat något ekonomiskt system, Kjell Johansson, utan ett politiskt parti. Det tror jag Kjell Johansson också gör. Till saken: Jag gav inga goda råd, utan jag redovisade ett realistiskt vänsteralternativ för en uthållig ekonomisk tillväxt. Det har inte Kjell Johansson kunnat redovisa som företrädare för regeringen i skattepolitik för tillväxt. Där har man en rad ofinansierade förslag, som skadar den ekonomiska balansen och hotar tillväxten. Då tycker man naturligtvis att det är besvärligt om någon annan part har ett uthålligt alternativ. Det är riktigt att det finns problem på skatteområdet mellan stora och små företag. Stora företag i Sverige betalar mycket mindre skatt än småföretag. Där har vi många gånger krävt ett tillkännagivande för att råda bot på problemen. Men det är inte heller så att skatter är det absolut avgörande för småföretag. Som Kjell Johanssons partiledare sade i SAF-Tidningen i våras har Sverige kanske världens lägsta bolagsskatter. Nu tror jag att Bengt Westerberg tog i litet, för det finns säkert länder där skatten är ännu lägre. Han kan nog ha rätt när det gäller OECD-området. Så långt kan han ha rätt. Därför är inte grundbulten för att få fart på Sveriges ekonomi att sänka skatterna, speciellt inte på de områden där ni vill. Kjell Johansson och jag var hos Svenska arbetsgivareföreningen den 13 november 1991. Där redovisades en analys av regeringens förslag, och man fann att det hjälpte litet men att det var arbetsgivaravgifterna som skulle sänkas om man vill ha en verklig effekt. Kjell Johansson var närvarande, men han har inte gått på den linjen, för det skulle innebära påfrestningar på budgeten. Det är nog därför man inte vågar ta i så mycket som SAF vill. Hur stort underskott är Kjell Johansson villig att acceptera? 80 miljarder talas det om som kommande budgetunderskott. Det skulle innebära en underskottskvot på 5 % av BNP. Skattekvoten är 55 %. Hur stor underskottskvot har vi råd med i det här landet? Det vill jag höra Kjell Johansson besvara, för det är sådana stora underskott som de
Fru talman! Det underskott som vi idag har i den svenska budgeten kan rimligtvis inte ha tillkommit som en följd av den proposition som regeringen nu lagt fram. Syftet men denna proposition är att se till att det inte blir något underskott i fortsättningen, att se till att vi får en helt annorlunda politik än den som Lars Bäckström har ställt upp för. Vi gör det genom att ge småföretag bättre villkor än vad de har haft, att inte som Lars Bäckström har gjort år efter år säga nej till en rättvis beskattning för småföretag som ligger i nivå men stora företag. Det är vad vi gör. Fru talman! För att kunna fira jul skulle jag faktiskt gärna vilja ha ett besked av Lars Bäckström. Han sade att grundavdraget inte skall utgå för inkomster över 185 000 under 1992. Innebär det att om man tjänar 185 001 kr., så skall man gå miste om ett avdrag på 10 000 kr.? Jag antar att det var lögn, därför att det i er motion står något helt annat. Där står det att ni vill ha en avtrappning av grundavdraget på samma sätt som grundavdraget trappas av mellan 10 000 och 18 000 upp till en viss summa. Då innebär det, Lars Bäckström, att om man gör detta kommer vi att ha en skattesats när det gäller statsskatten på 23 % upp till 275 000 kr. i stället. Min enkla fråga till Lars Bäckström är: Varför i all världen kan man inte sätta skattesatsen till 23 % i det skicktet i stället och slippa ett system som gör att ingen inkomsttagare kommer att kunna vara i stånd att räkna ut sin egen skatt? Hur i all världen kan ni påstå att dessa 3 % skulle ge mer än 2 % i realskydd? Det förstår inte jag. Det måste vara ekonomiskt omöjligt att det förhåller sig på det viset.
Fru talman! Jag vill rekommendera Kjell Johansson att ännu en gång läsa vår motion, där vi säger att avdraget skall tas bort för inkomster över brytpunkten, och får då trappas av innan man har nått brytpunkten. Det betyder att man höjer marginalskatten för inkomster över drygt 250 000 kr. till ca 40 %. Jag ljuger aldrig, utan jag redovisar våra förslag ärligt och öppet. Innan skatteomläggningen var marginalskatten för samma inkomstläge 61 %. Nu skulle marginalskatten sjunka till 40 %, och vi ansåg att den säkningen var tillräckligt stor för dessa inkomstskikt. För att det skall bli en fördelningspolitisk effekt vill vi sedan gå vidare och sänka mervärdeskatten på livsmedel, vilket tillgodoser de fördelningspolitiska krav som vi har. Vidare: Det som jag sade om underskottskvoten är väldigt viktigt. När Per Westerberg arbetade på Industriförbundet gav han 1983 ut en liten skrift, som handlade om vikten av att hålla nere budgetunderskotten. De innevarande budgetunderskotten beror till en del på den skatteomläggning som Kjell Johansson medverkade till, eftersom finansieringssidan har brustit. Men nu väntar nya underskott under kommande år genom de ofinansierade skattesänkningar som bl.a. Kjell Johansson kommer att kunna driva igenom i dag. Om man räknar med ett teoretiskt underskott nästkommande budgetår på 80 miljarder, blir underskottskvoten 5 % av BNP. Kjell Johanssons partiledare har mycket klokt sagt: Befria Sverige från retorik och överdrifter! Och häromdagen uttalade han i Aftonbladet att vi nog får behålla ett ganska högt skatteuttag. Han talar inte om några ofinansierade skattesänkningar i dessa skrifter, men i verklighetens värld genomdriver Anne Vad skall skattekvoten ned till? Jag anser att den bör ligga kvar på 55 %. Vad anser Kjell Johansson? Johansson vara acceptabel? Jag anser det icke vara acceptabelt att gå under 5 %. Redan 5 % är för mycket för att man skall kunna ha en uthållig tillväxt. Stora underskott driver upp räntenivån och hotar småföretagarna. ''Örn mobiliserar, som vi har fått oss tillsänt sägs det i en artikel att det hela inte är så enkelt. Visst är skatterna viktiga, men det är inte tillräckligt, säger VD-n för Svenska mekaniska verkstäders riksförbund. Det finns större insikter t.o.m. bland företagarna om att det inte finns någon gordisk knut som kan användas för att lösa alla problem. Återigen, Kjell Johansson: Vad är er linje när det gäller underskottskvoten?
Fru talman! Syftet med hela politiken är ju att det skall bli en tillväxt i det svenska samhället som skall kunna bidra till att vi så småningom kan få svensk ekonomi i balans. Tillväxt är det enda sättet. Det går inte att bara höja skatter, som Lars Bäckström nästan har utnämnt sig till svensk mästare på -- jag skall återkomma till det. Jag läste ju högt alldeles nyss ur socialdemokraternas idéskrift att man innan skattereformen kunde åstadkomma 3 miljarder, om man tog allt som varenda människa tjänade här i landet över 200 000 kr. plus den skatt som har betalats på inkomster där under -- 3 miljarder! Denna summa har självfallet ökat nu, eftersom det har genomförts en marginalskattereform, men summan är fortfarande nästan totalt försumbar när det gäller svenskt underskott. Det handlar inte om det svenska underskottet, utan om att få fart på den svenska ekonomin. Jag måste säga att jag inte begriper mig på vänsterpartiets politik. Jag trodde att ni skulle plåga dem som ligger över brytpunkten genom att sänka grundavdragen för det inkomstskiktet, men ni vill plåga industriarbetare som tjänar från 150 000 kr. upp till 185 000 kr. Marginalskatten kommer då i detta skikt att bli oerhört betungande. Jag skall gärna hjälpa till att förmedla till svenska folket att ni i vänsterpartiet riktar den här skattehöjningen enbart emot svenska industriarbetare som ligger i lönelägen från 150 000 kr. -- jag förmodar att ni får gå ner litet, för annars blir det en ganska saftig höjning. Det är dessa industriarbetare som får betala. Jo, jag tackar jag!